Herr talman! Alltid när vi kräver reformer för att fördjupa demokratin ilar Hilding Johansson upp i talarstolen och säger att det sitter en utredning eller att det kommer att sitta en utredning. Vi har haft debatter i fem sex år, och i ungefär 100 inlägg har Hilding Johansson talat om att det här skall vi utreda, och vi skall inte ta beslutet nu — det har alltid varit tanken. Utredning som förhalning har varit den klassiska tekniken för socialdemokratin att försena reformer av våra grundlagar. Hilding Johansson har i dag hela tiden gått på linjen att kvalificerad majoritet skulle strida mot svensk tradition, mot demokratin och jag vet inte allt. Den kvalificerade majoritetsprincipen finns ju i flera andra frågor. Om vi skall överlåta beslutanderätt till en mellanfolklig organisation — den s.k. EG-paragrafen, som jag vet att Hilding Johansson mycket väl känner till — så gäller fem sjättedels majoritet. Hilding Johansson kämpar ju för att behålla denna paragraf mot kommunisternas krav på att den skall upphävas. Är också herr Johansson nu anhängare av en linje som strider mot demokratin? Om en riksdagsman skall åtalas på grund av sina yttranden och gärningar under utövande av riksdagsuppdraget krävs det fem sjättedels majoritet. Tycker herr Johansson att det strider mot demokratin att ha den regeln? Troligen inte, eftersom herr Johansson är med på de förslagen. Vad är det då för fel att i viktigare frågor, som när man skall inskränka yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och demonstrationsrätt, ha detta skydd? Varför bara tillämpa det ibland i mindre viktiga frågor och inte när det verkligen bränns för demokratin?

Herr talman! Jag håller med om att det enda säkra när Hilding Johansson går upp i talarstolen är att han föreslår en ny utredning i författningsfrågor för att förhindra att riksdagen tar en reform. Vi vet att det varit så under hela 1970-talet. Jag har i ett par år suttit i frioch rättighetsutredningen med Hilding Johansson och haft väldigt trevligt. Jag anade hela tiden att Hilding Johansson till slut skulle komma på att vi behöver en ny utredning. När den blir klar tror jag att Hilding Johansson kommer att marschera upp i talarstolen och säga: Det är ett problem här som inte är löst. Då gör vi en utredning till! Vill man inte ha en lösning fortsätter man att utreda — och så kan man hålla på. När det sedan gäller lagrådet skall detta inte, enligt vår modell, besluta om innehållet i några lagar utan bara pröva om ett förslag till lag innebär begränsningar i någon av de andliga friheterna. Sedan är det riksdagens sak att besluta, men att göra det med ett mer kvalificerat förfarande om det rör sig om frihetsinskränkningar. Jag har hört att Hilding Johansson talat om att lagrådet här nästan blir en ny första kammare. Men vilka var det då som år efter år slogs för att ha kvar första kammaren och för att förhindra folkviljan att omedelbart slå igenom i riksdagen? Det var socialdemokratin. Vi fick hålla på i åratal för att få bort första kammaren mot en tredskande socialdemokrati som förhalade den reformen genom att tillsätta utredning på utredning. Jag kan lova Hilding Johansson en sak: Med samma envishet som folkpartiet drev frågan om att få bort första kammaren — och efter 15 års opinionsbildning lyckades det — skall vi nu kämpa för att ge friheten ett effektivt skydd i författningen.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisternas konkreta förslag när det gäller vidgning av och garanti för frioch rättigheter har redovisats tidigare under debatten. Efter det att de övriga partiernas representanter i denna debattomgång nu redovisat vissa allmänna synpunkter på de problem som främst stått under diskussion vill också jag ta upp några frågeställningar. Demokratiska rättigheter är alltid en stridsfråga. Folket har aldrig fått några rättigheter utan har alltid måst erövra dem. Det kapitalistiska samhället med dess ojämna inkomstoch förmögenhetsfördelning och med dess klasskillnader mellan arbetsköpare och arbetare tenderar alltid att urholka innehållet i vunna rättigheter. Formellt lika rättigheter blir i realiteten olikheter genom ägandeförhållanden och klasskillnader. Den borgerliga frioch rättighetsideologin är abstrakt och formalistisk. Den låtsas inte om att det finns klasskillnader och klassmotsättningar i det borgerliga samhället. Den låtsas som om samhället bestod av alltigenom likställda medborgare med gemensamma intressen. De friheter som nu diskuteras är friheter som bara definieras i förhållande till det allmänna. Vi skall ha frihet att ”i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. Men den friheten skall bara gälla gentemot staten, inte mot kapitalägarna. På arbetsplatserna ges ingen frihet för arbetarna att bedriva politisk propaganda, men däremot kan ju en företagsledning bestämma sig för vilken agitation den vill ha fram. Det är förbjudet för arbetarna att propagera för sina åsikter på sina arbetsplatser, men däremot är det fritt fram för kommersiell reklam. Vi kommunister kräver en vidgning av yttrandeoch opinionsfriheterna till arbetsplatserna. Yttrandeoch agitationsfrihet på jobben borde vara en självklar del av demokratiska rättigheter. De andra partierna vägrar att gå in på dessa frågor. Det är på en gång beklagligt och betecknande för dem. Och jag vill här ta tillfället i akt att fråga ledarna för de övriga partierna: Varför vill ni inte grundlagsfästa demokratiska rättigheter för de arbetande på deras arbetsplatser? Vi kommunister är för en vidgning av de demokratiska rättigheterna och en utökning av yttrandefriheten. Men samtidigt finns det vissa delar som vi menar måste begränsas. Det gäller den kommersiella reklamen och det gäller rashetsande propaganda. Sådana inskränkningar skall kunna göras utan att en reaktionär riksdagsmajoritet skall kunna ha vetorätt mot det. Moderaterna och folkpartiet har drivit en intensiv kampanj för att det skall krävas en kvalificerad majoritet för inskränkningar i rättigheterna. Deras kampanj har ivrigt backats upp av borgerliga massmedia och fått stöd av såväl Astrid Lindgren som av tidningen Gnistan. Moderaterna och folkpartiet kräver emellertid inte att det skall behövas någon kvalificerad majoritet för beslut om inskränkningar av de arbetandes yttrandefrihet på arbetsplatserna. Där kräver de inte någon majoritet alls, utan accepterar och försvarar kapitalägarnas envälde. Samtidigt vill de upphäva majoritetens rätt att fatta beslut när det gäller lagstiftning som kan vara ur demokratisk synpunkt både önskvärd och nödvändig. Deras klasståndpunkt är här ovanligt genomskinlig. Det finns tre avgörande skäl mot kravet på kvalificerad majoritet. För det första: Regler om kvalificerad majoritet innebär å ena sidan att en minoritet ges vetorätt. De innebär å andra sidan att majoriteten befrias från det politiska ansvaret: den kan skylla på minoriteten när den inte genomför vad den är vald till att genomföra. För det andra: Regler om kvalificerad majoritet för inskränkningar i frioch rättigheter innebär att bara man har tillräckligt antal riksdagsmän som anhängare så kan kränkningar av demokratin legaliseras. Vad som är fel och odemokratiskt när bara 51 26 eller 60 96 av riksdagsmännen tycker det, blir plötsligt rätt och demokratiskt när 67 96 eller 84 26 av riksdagen tycker det. För det tredje: Regler om kvalificerad majoritet innebär inte alls något verkligt skydd för demokratin. Som jag redan påpekat tidigare i dag, talar de historiska erfarenheterna här sitt tydliga språk. Det skydd för yttrandefriheten som regeringen föreslagit och utskottsmajoriteten i princip anslutit sig till, trots vissa formuleringsändringar, är otillfredsställande. Begränsningar av yttrandeoch informationsfriheten skall enligt såväl regeringens som utskottets förslag få ske ”om särskilt viktiga skäl föranleder det”. Som skydd har en sådan formulering ett utomordentligt litet värde, även om man enligt en annan paragraf inte får begränsa yttrandefriheten ”enbart på grund av —-—-- åskådning”. Men också ordet ”enbart” ger ju i detta sammanhang utrymme för olika tolkningar. Vad är det för saker som tillsammans med en viss åskådning skall vara nog för ingripanden? Yttrandefrihetsparagrafen är mycket suddigt skriven, den är en typisk gummiparagraf. Moderaterna och folkpartiet har i diskussionen hånat regeringens förslag. Herr Ahlmark har vid flera tillfällen karakteriserat det som ”snömos”. Men vad de glömmer att tala om är att de själva är överens när det gäller yttrandefrihetsparagrafens gummiformuleringar och att de — som vårt partis representant i rättighetsutredningen, Lars Herlitz, uttryckt saken — själva beredvilligt slickar i sig snömoset för att få en förevändning för sitt spel med regler om kvalificerad majoritet. Detta är deras genomgående taktik i hela frioch rättighetsarbetet. Och de har själva varit med om att avvisa det enda hållbara alternativet! Det alternativet består i att i grundlagen klart anges omfattningen av den yttrandefrihet som riksdagen inte får inskränka och att omfattningen av yttrandefriheten klart anges som en okränkbar grundrättighet. Detta kan ske, som vi föreslagit, genom att man precist anger de ändamål och de omständigheter som får föranleda begränsningar i yttrandefriheten - t.ex. ändamålet att begränsa kommersiell reklam eller att förhindra rashets. Dessa stadganden måste också kompletteras med stadganden som klart anger vilken karaktär begränsningar inte får ha, t.ex. att de inte får vara åsiktsdiskriminerande. Ju klarare dessa formuleringar är, desto bättre blir skyddet. Ett sådant grundlagsskydd utgör naturligtvis heller inte — lika litet som andra paragrafer — något tillförlitligt skydd för demokratin. Reaktionära grupper brukar inte hindras av paragrafer, däremot brukar de kunna avskaffa demokratin över en natt. Ett sådant grundlagsskydd sätter inte heller hela sin tillit till en viss procentsats av riksdagsledamöterna. I stället appellerar den till folkets politiska medvetenhet om vad yttrandefrihet som demokratisk rättighet innebär. För det är, som det sagts redan förut i dag, den politiska och demokratiska kampen som är rättigheternas skapare och rättigheternas upprätthållare och garant. Men denna kamp måste få ett viktigt stöd i en klart, riktigt och demokratiskt formulerad grundlag. Fru talman! Det var ett enkelt och simpelt budskap herr Ahlmark framförde här nyss — hans tes är väl ungefär den, att det finns 331 demokrater i riksdagen och att den störste av dem är herr Ahlmark! Herr Ahlmark talar inte om vilka som kränkt rättigheterna i detta land. Var det inte exempelvis en liberal regering — dess bättre den enda - som lät militären beskjuta och döda fredliga och obeväpnade demonstranter i Ådalen? Även folkpartiet var ju — det glömmer herr Ahlmark att tala om — medansvarig till de inskränkningar i demokratin under andra världskriget som jag tidigare har berört här i dag. Folkpartiet har också godkänt säporegistreringen, terroristlagen och liknande företeelser. Detta är sanningen, herr Ahlmark. Inget ordflöde i världen kan dölja den. Fru talman! I vänsterpartiet kommunisternas partiprogram fastslås partiets inställning till demokratin bl.a. i formuleringen: ”Partiet förpliktar sig att delta i och utveckla varje rörelse, som befordrar det arbetande folkets intressen. Det bekämpar varje inskränkning i och slåss för varje utvidgning av folkets demokratiska rättigheter; rätt att med allmän och lika rösträtt välja folkrepresentation, som väljer och vrakar regering; organisations-, mötesoch demonstrationsfrihet; åsikts-, yttrandeoch tryckfrihet.” Detta är vår position. Detta har varit och är vägledande för partiets verksamhet. Vårt parti är förbundet med den svenska arbetarklassen. Arbetarklassen har fått kämpa för att vinna frioch rättigheter. I den kampen har kommunistiska partiet alltid funnits i främsta ledet. Där finns också vpk i dag, och där kommer partiet att finnas!

Fru talman! Jag uppehöll mig i mitt första anförande inte särskilt vid moderaternas frioch rättighetspolitik. Det kan nu vara lämpligt att rätta till den underlåtenheten mot bakgrund av herr Bohmans anförande. Nr 149 Moderaternas förslag liknar folkpartiets till förväxling. Men jag tror Fredagen den att det finns en viktig skillnad mellan dessa två partiers allmänna attityd 4 juni 1976 i rättighetsfrågan. Jag tvivlar inte på folkpartiets goda vilja att undvika — — missbruk av femsjättedelsreggln. Men jag tvivlar på moderaternas. Frioch rättigheter i Jag skall belysa detta genom att peka på en av de få punkter där mo — grundlag deraterna går fram med ett helt eget förslag. Det gäller skyddet för den privata äganderätten. Det är naturligtvis viktigt att grundlagen gör klart t.ex. för alla våra egnahemsägare och innehavare av bostadsrättslägenheter att stat och kommun inte kan ta deras bostäder ifrån dem utan att betala ersättning. Och det skyddet ger propositionens förslag. Men det är stor skillnad mellan ett sådant egendomsskydd och ett skydd som bevarar rådande orättvisor i samhället, ett skydd som gör det svårare för de många i samhället att få det bättre. Vad innebär då moderaternas förslag? Jo, det säger bl.a. att envar skall äga rätt till skydd för sin egendom. En sådan bestämmelse kan verka tilltalande vid första anblicken men en närmare granskning visar att den kan användas på många sätt. Det kan t.ex. åberopas mot lagstiftning som ger de anställda ökat inflytande över sin arbetssituation — en sådan lagstiftning kan ju sägas kränka arbetsgivarens egendomsrätt. Bestämmelsen kan också användas som en spärr mot lagstiftning som vill hindra att enskilda markägare skövlar sin egendom på kommande generationers bekostnad. Och vad innebär moderaternas regel för allemansrätten, som är en omistlig tillgång för alla invånare i vårt land? Blir den helt plötsligt grundlagsstridig? Man kan också fråga sig hur det går t.ex. med arvsoch gåvoskatten eller med förmögenhetsskatten. Innebär de också kränkningar av skyddet för privategendom? Försiktigtvis säger moderaterna inte ett ord om hur den här regeln skall tolkas och användas. Men det är en talande tystnad. Jag har nämnt den här bestämmelsen om skydd för kapitalägare och andra privilegierade i samhället för att visa att moderaterna inte är trovärdiga när de säger att de med sitt förslag bara vill skydda de medborgerliga frioch rättigheterna i detta begrepps gängse bemärkelse. De vill också skydda de kvarvarande orättvisorna på de ekonomiska och sociala områdena. Jag har därför litet svårt att ta moderaterna på allvar i den här debatten. Jag vill sedan rikta mig till herr Ahlmark. Det är ganska svårt att debattera med herr Ahlmark därför att han slår över i sin debatteknik och hetsar upp sig. Och ibland hemfaller han åt lusten att måla allt i svart och vitt. Men verkligheten är ju sådan att alla förslag och ändringar som skall genomföras har både fördelar och nackdelar, och man kan inte bara skjuta in sig på att blåsa upp vissa nackdelar och göra dem 121 så stora att det förefaller som om hela frågan beror på dem. Herr Ahlmark säger att statsministern och jag många gånger har framhållit att det är sinnelaget bland medborgarna som är avgörande för hur stark demokratin är i ett land. Delar inte herr Ahlmark den uppfattningen? Vi vet ju båda att historien gett många exempel på situationer där det som finns på papperet inte är mycket värt om inte sinnelaget bland medborgarna finns där. Jag förstår inte varför herr Ahlmark i det här sammanhanget vill ta upp detta. Jag skulle vilja fråga om herr Ahlmark har någon annan uppfattning. Herr Ahlmark vill mena att detta inte är något argument mot att förstärka grundlagsskyddet — han uttryckte det så. Men det har väl heller ingen gjort gällande. Vi är ju rörande överens om att vi skall försöka förstärka grundlagsskyddet så långt det går. Vi har inte åberopat detta om nödvändigheten av ett demokratiskt sinnelag bland medborgarna som något argument i den debatt som vi för nu om metoderna för hur vi skall kunna förstärka grundlagsskyddet — för vi är ju överens om att vi vill göra det. Nu klagar Ahlmark över att jag och andra har skjutit hårt på herr Ahlmark personligen och därmed också på folkpartiet i debatten om de medborgerliga frioch rättigheterna — och det är riktigt. Men vi har ju varit tvungna att göra det. Herr Ahlmark! Det står i er partimotion: ”Regeringens förslag innebär att riksdagen med någon enda rösts majoritet över en natt kan upphäva eller inskränka de flesta frioch rättigheter, t.ex. yttrandefrihet, religionsfrihet och mötesfrihet.” Det står så i första stycket i er partimotion. Herr Ahlmark har ju nu i dag genom vad han har sagt tagit tillbaka en del av det som står här —- inte allt. Det vore bra om herr Ahlmark ville fortsätta att tala om att det inte är riktigt som ni här har skrivit, hur det nu har kommit till. Herr Ahlmark säger i dag att vårt förslag innebär vissa utvidgningar och förstärkningar av grundlagsskyddet. Ja visst, det vet vi alla att det gör. Det är alltså ett litet erkännande av hur felaktigt yttrandet i partimotionen är. Och i dag undvek herr Ahlmark mycket noga att använda uttrycket att vi vill upphäva rättigheter — han säger nu ”inskränka”. Det är ju det frågan gäller. Om vi åtminstone kunde diskutera det på ett litet sakligare och lugnare sätt och erkänna att det är stora svårigheter när det gäller att kunna få ett tillfredsställande och heltäckande skydd för de medborgerliga frioch rättigheterna. Det är ju bara det att vi har föreslagit olika metoder. Men det är metoderna vi diskuterar, och då skall vi väl inte behöva stå och beskylla varandra för att vilja upphäva frioch rättigheterna, när vi diskuterar, var och en från sin utgångspunkt, hur vi tror att vi skall få det starkaste skyddet för dem. Jag har inte i och för sig menat annat än att jag tror att folkpartiet föreställer sig att dess metod skulle vara överlägsen vår. Men jag har i mitt första inlägg försökt påvisa de rent sakliga konsekvenser som den medfört och som jag inte tror att folkpartiet heller gärna vill ha. Om det sedan är så att den argumentationen inte har gått — Nr 149 hem och att ni inte kan vika från det förslag som ni nu står för, så må det väl vara en sak för sig. Vad det gäller är ju att det inte finns vare sig ond vilja eller några —LL baktankar i vare sig ert eller vårt förslag om metoderna för att göra in — Frioch rättigheter i skränkningar i de mänskliga frioch rättigheterna. Också ni vill ju att — grundlag man skall kunna göra sådana inskränkningar. Det är inte för att komma åt medborgarna som man skall göra dessa inskränkningar, utan det är för att man skall kunna skydda andra viktiga rättigheter i samhället som kommer i kollision med dem som vi nu skall skriva in i grundlagen. Vi måste ha ett sätt att täcka in de inskränkningar som redan i dag finns i de gällande lagar som nu skall flyttas in i grundlagen, att se till att det finns en möjlighet att även i framtiden ha skydd för andra viktiga rättigheter som inte står i grundlagen. Sedan rycker herr Ahlmark loss en mening — och jag tycker det är ett typiskt och beklagligt exempel — och säger att jag har talat om en liten grupp rättigheter. Därmed vill han liksom göra gällande att jag skulle uttala mig om rättigheternas kvalitet. Det var endast fråga om rättigheternas kvantitet, herr Ahlmark.

Fru talman! Herr Ahlmark vände sig i ett avsnitt av sitt anförande direkt till mig, och jag skall ta upp de saker som han, såvitt jag förstår, vill ha besked om. Herr Ahlmark hänvisar till att våren 1973 väckte folkpartiet och centerpartiet gemensamt en partimotion som jag hade undertecknat, och det är alldeles riktigt. Jag har motionen här — det är motionen 1880. Herr Ahlmark säger att arbetsgruppen föreslog kvalificerad majoritet när riksdagen beslutar om lagar och inskränkningar. Det är alldeles riktigt att vi gjorde det, men vi sade också i motionen följande: ”Vi vill uttryckligt framhäva att folkpartiets och centerns riksdagsgrupper inte till alla delar känner sig bundna av det utkast till kapitel 2 som framläggs i bilagan.” Det är alltså den till motionen fogade bilagan som avses. Detta var ju ganska självklart, och herr Ahlmark har själv dragit konsekvenserna av det i sitt utredningsarbete, eftersom det som står i den här motionen gällde en kvalificerad majoritet med två tredjedelar. Herr Ahlmark har inte känt sig bunden av det utan valt fem sjättedelar. Sedan står det också i denna motion som jag undertecknat — och jag skulle missminna mig mycket om inte Per Ahlmark hade ett ganska stort inflytande på hur den motionen slutligen skulle se ut: ”I den allmänna debatten om rättigheterna kommer troligen uppslag att föras fram som utskottet kan ta fasta på.

Men vi är reservationslösa beträffande målsättningen, nämligen att man så väl som möjligt skall skydda de medborgerliga frioch rättigheterna som är grundläggande för den svenska demokratin. Det var det avsnittet. När herr Ahlmark därefter ser på vad vi har föreslagit säger han: Det är ju samma enkla majoritet som beslutar båda gångerna eftersom det inte krävs val emellan och heller inte kvalificerad majoritet. Och framför allt har denna majoritet, som kan bestå av en enda röst, möjlighet att först besluta att en lag inte inskränker friheten och sedan ta lagbestämmelser som begränsar friheten. Som jag har lärt känna Per Ahlmark strävar han efter att hålla isär värderingar och omdömen å ena sidan och fakta å andra sidan. Därför utgår jag från att Per Ahlmark inte har lagt märke till vad vi klart säger ut i förslaget till 17 § i 8 kap. Jag läser upp första meningen i den paragrafen: ”Lag av sådant innehåll som avses i 1 § stiftas” — det reglerar alltså de här frioch rättigheterna — ”genom två beslut.” Det står alltså: ”stiftas genom två beslut”. Om det inte är så att Per Ahlmark har undgått att lägga märke till denna klara lagregel, så påstår herr Ahlmark att riksdagen med öppna ögon skulle bryta mot en klar regel i grundlagen. Men, Per Ahlmark, om vi här i kammaren har den uppfattningen att riksdagen med öppna ögon medvetet bryter mot klara regler, vad har det då för värde att vi försöker åstadkomma klarhet i grundlagen? Jag utgår alltså nu ifrån att Per Ahlmark inte har haft tillfälle att ta del av den klara lagregel som vi föreslår. Sedan gällde det omfattningen av å ena sidan folkpartiets och moderaternas förslag och å andra sidan centerns förslag. Det går inte att förneka att det är ett kvalificerat förfarande som vi föreslår. Men därtill kommer — utöver skyddet för de viktiga reglerna om demonstrationsrätt, yttrandefrihet osv. — att vi har tagit med hela kap. 2 där individers frihet kan begränsas genom att man ändrar barnavårdslag, omsorgslag, lagen om frihetsberövande, egendomsrätt och upphovsrätt. Hur kan någon då säga att centerns förslag på ett sämre sätt skyddar de borgerliga frioch rättigheterna, när vi med vår metod kan ta in ett vidare fält av fri och rättigheter.

Fru talman! Eftersom Gösta Bohman har tillfälle att gå in i debatten senare i samband med en ny partiledarrunda skall jag passa på tillfället att besvara justitieministerns frågor. Justitieministern har tydligen tyckt att han ägnat liten uppmärksamhet åt de moderata motionerna, och när han då tog ett grepp ner i motionssäcken råkade han få tag i den moderata motionen om ersättnings frågorna vid egendomsförlust. Och då gjorde justitieministern ett ganska märkligt uttalande. Han frågade först: Hur stämmer moderaternas krav på skälig ersättning vid expropriation eller annat liknande förfarande med allemansrätten? Jag måste säga att jag aldrig hört talas om att någon begärt expropriationsersättning med användande av allemansrätten, som ju är ett skydd. Och redan i ordet allemansrätt ligger ju att den inte kan ligga till grund för några enskilda ersättningsanspråk av det slag som är vanligt. Hur går det med arvsoch gåvoskatten? frågade justitieministern sedan. Ja, här talar vi väl inte om skattelagstiftningen; den brukar ju normalt inte heller förekomma i sådana här debatter. Men det är klart att om det skulle i något departement förberedas rent konfiskatoriska skatter, så kan ju frågan från principiella synpunkter få en annan valör och betydelse. Vidare frågade justitieministern om arbetsrätten och nya bestämmelser där skall ligga till grund för ersättningsanspråk. Nej, så har väl ingen uppfattat läget normalt. Men där vill jag göra det undantaget, att om regeringen avser att lägga fram Meidnerförslaget, som ju innebär att enskilda genom lag skall avstå viss egendom till tredje man, så kan det bli fråga om ersättning för egendomsförlust, vilket också uttryckligen har påpekats i den moderata motionen. Så var det med den saken, herr justitieministern. Jag är litet överraskad över inlägget.

Fru talman! Det är alldeles riktigt som Thorbjörn Fälldin säger, att vi inte var bundna. Däremot var den bärande principen i motionen, som också herr Fälldin undertecknade, just den kvalificerade majoriteten för att hindra att en enkel majoritet skulle kunna besluta om frihetsinskränkningar. Svagheten med centerns nya linje är att det är samma enkla majoritet som beslutar ena gången och som nästa gång beslutar om inskränkningar, sex månader senare. Det är precis samma riksdagsmän, inget val mellan de båda gångerna, ingen möjlighet att gå ut till folket i ett val. Många gånger är det faktiskt också oklart och kan bli en politisk stridsfråga huruvida en lag är en inskränkning i de friheter som nämns i grundlagen. Följer man centerns linje är det då riksdagen som tolkar detta. Med enkel majoritet kan riksdagen då säga att detta inte är en sådan lag som inskränker friheter och anta lagen på en gång. Det går inte med vårt system. Vi har ett skydd mot ett sådant övergrepp. Det var en helt ny ton i justitieministerns tal nu i jämförelse med alla andra tal han har hållit, inklusive det han höll på förmiddagen. Han sade nu mycket bestämt att han inte tvivlar på folkpartiets goda vilja. Bra! Säg det till Hilding Johansson, som sade att vi har lagt fram det här förslaget för att hindra reformer i framtiden och liknande! Det var bra att Hilding Johansson rättades av justitieministern. Jag har här några tal av statsministern och justitieministern. Det skulle bli en ”minoritetens diktatur”, sade Lennart Geijer på ett ställe. På ett annat ställe skulle vårt förslag stå i ”dålig överensstämmelse med de grundläggande demokratiska principerna”. I ett annat anförande säger statsministern, som just anlänt till kammaren, att vårt förslag ”är helt främmande för vårt styrelseskick”. Nu säger justitieministern att det bara rör sig om tekniska skillnader och att man inte kan ifrågasätta folkpartiets goda vilja. Jag utgår därför från att ståndpunkterna i dessa tal är förlegade och att vi kan lägga talen åt sidan. Justitieministern frågade om jag delade hans mening att det demokratiska sinnelaget hos medborgarna är grunden för demokratin. Ja, visst gör jag det. Det sade jag många gånger i mitt anförande. Vi har ständigt varit överens om att i ett läge där inte medborgarna och deras representanter i riksdagen står för demokrati hjälper det inte hur bra grundlag man har. Och i ett läge där en överväldigande majoritet av medborgarna står för frihet och folkstyre spelar det inte heller så stor roll vilket skydd man har. Det är just i krislägena, i den grå zonen, då upphetsade opinioner eller ett spänt utrikespolitiskt läge trycker på för att göra inskränkningar i friheterna, som man behöver det bästa skydd som vår lagstiftning känner, alltså i författningen. Nu medger justitieministern att det här inte är något skäl mot grundlagsskydd. Det är utomordentligt bra att justitieministern säger det. Här har herr Geijer på möte efter möte sagt att detta är avgörande och anfört det som skäl mot det författningsskydd som vi vill ge de andliga friheterna. Men nu säger alltså justitieministern: Argumentet om medborgarnas sinnelag är icke något skäl mot att ge de grundläggande frioch rättigheterna ett reellt skydd i den svenska författningen. Regeringens förslag ger inte något reellt skydd för dessa frioch rättigheter. Lennart Geijer sade att jag hade ändrat mening på denna punkt. Jag vore glad om jag kunde göra det. Men lagtexten är fylld av så luddiga formuleringar att den som läser den klart inser att man i ett krisläge bara har att säga att det gäller ett särskilt ändamål såsom ”allmän ordning och säkerhet” eller ”rikets säkerhet”, något som är ”godtagbart i ett demokratiskt samhälle” osv. Jag upprepar att en lag som för några är ett hot mot den fria åsiktsbildningen, vilket er lagformulering är, kan andra godta, eftersom ”den fria åsiktsbildningen” kan påstås vara garanterad på annat sätt, genom tryckfriheten. Därmed kan man t.o.m. i realiteten upphäva en frihet. Man kan nämligen säga att tryckfriheten är garanten och avskaffa övriga delar av denna frihet, yttrandefriheten eller vad det kan vara. Mötesoch demonstrationsfriketen kan upphävas för ”rikets säkerhet”. Vad innebär det? I ett läge då vi utsätts för stark press av främmande makt kommer en sådan formulering att öppna alla möjligheter. Det räcker med att en regering och en riksdagsmajoritet säger att rikets säkerhet kräver att demonstrationsrätten avskaffas eller att föreningsfriheten upp hävs eller att mötesfriheten till största delen försvinner. ”Rikets säker — Nr 149 het”, vad är det? Det är ju bara en snömosformulering! I sådana lägen, när demokratin verkligen är pressad, duger det inte, menar vi därför, med sådana här kautschukartade ordvändningar. Då IL måste man ha ett starkare skydd. Vi har lagt fram en lösning som innebär = Frioch rättigheter att det för ett beslut om inskränkning krävs fem sjättedels majoritet — i grundlag eller också två beslut med val emellan.

Fru talman! De medborgerliga frioch rättigheterna kan skyddas på olika sätt och på olika stadier. Det har förvånat mig att man i dag nästan enbart har talat om skyddet vid antagandet av en ny lag. Även om man har exempelvis regler om majoritet i kammaren i dessa frågor återstår ett annat skede i vilket rättigheterna behöver skyddas. Det skede jag syftar på är rättstillämpningen. Jag har, fru talman, under den allmänna motionstiden lämnat in en motion om författningsdomstol, och den har behandlats av konstitutionsutskottet i samband med propositionen 1975/76:209 om frioch rättigheter i grundlag. Ett enigt utskott avstyrker min motion med följande motivering: ”Den tanke på en specialdomstol för lagprövningsfrågor, en författningsdomstol, som väcks i motionen 1975/76:897, saknar f.n. all aktualitet i vårt land.” Jag vill påstå att frågan om författningsdomstol är aktuell. En författningsdomstol skulle utöva judiciell kontroll över lagars och förordningars grundlagsenlighet, alltså utöva lagprövning. — Korrekt borde det heta normprövning eftersom lagar numera endast skall beteckna riksdagens produkter. Jag talar i fortsättningen i alla fall om lagprövning, eftersom termen är inarbetad. Menar man att frågan om inrättande av en författningsdomstol är viktig och aktuell beror det på att man anser att lagprövning är viktig och att sådan bäst utövas av en författningsdomstol. I reservationen 26 av herr Björck i Nässjö och herr Hernelius yrkas att lagprövningsrätten skall inskrivas i grundlagen. Jag ansluter mig till det i reservationen framställda yrkandet men menar att lagprövningsrätt inte kan fungera annat än genom en författningsdomstol. Reservationen innebär enligt min uppfattning att man har tagit ett steg i rätt riktning men att man borde ha gått ett steg längre. Frågan om lagprövningsrätt och frågan om författningsdomstol är intimt förknippade. Vi har redan en viss lagprövning i svensk rätt, inte genom uttryckligt stöd i lag utan genom att sådan praxis har utbildat sig i domstolarna. En svensk domstol anser sig ha både rätt och skyldighet att sätta en föreskrift åt sidan om denna inte överensstämmer med gällande grundlag. Det har emellertid varit en sällsynthet att en svensk domstol har behandlat frågan om grundlagsenligheten hos av riksdagen antagen lag. Endast två fall har noterats och i intet av dessa fall fann man grundlagsstridighet föreligga. En viss prövning har dock skett av 127 Vikten och nödvändigheten av en fungerande lagprövningsrätt angår medborgarnas frioch rättigheter i mycket hög grad. En prövning skulle avse frågan om en i grundlagen inskriven frioch rättighet har blivit åsidosatt i lag eller förordning. Framför allt två omständigheter aktualiserar frågan om lagprövningen. Den ena är ökningen av lagstiftningstakten. Jag skulle egentligen inte behöva orda närmare om den här i kammaren. En speciell sida av den höga lagstiftningstakten vill jag emellertid dra fram. Risken för att en inskränkning i en rättighet skall glida förbi och bli lagfäst finns. Den tidsbrist som vi alla arbetar under gör att man i synnerhet då det gäller till omfånget större lagarbeten går in med punktvis granskning. Remissinstanser har kort tid till sitt förfogande och skjuter in sig på några speciella, iögonfallande frågor. Även propositioner framläggs ofta under tidspress. I motioner tas ofta upp enbart de frågor som remissinstanserna har aktualiserat. Vid utskottsbehandlingen granskas i första hand de frågor som tidigare aktualiserats. Vi har ett system med punktvis granskning och granskning av granskning. Det kan finnas vita fält emellan. Det är realistiskt att räkna med att en tagen lag på någon punkt fått en olycklig formulering, som kan tolkas som en inskränkning av en rättighet. Allt det här skall ses i ljuset av att rättigheterna inte är konturskarpa. Tillåten inskränkning är definierad i spärregeln i regeringsformen 2:12. Det heter att begränsningar endast får ske ”för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle”. Vidare enligt samma paragraf får en begränsning aldrig bli ett hot mot fri åsiktsbildning och får inte ske ”enbart på grund av politisk, religiös eller annan åskådning”. Dessutom skall man komma ihåg att kretsen av grundlagsskyddade rättigheter väsentligt kommer att ökas till följd av den lag som vi om en stund kommer att rösta igenom. Risken är därför uppenbar att inte så sällan någon enskild människa i framtiden kommer att mena att en domstol tillämpat en lag så, att en rättighet har kränkts. Frioch rättighetsutredningen var inne på linjen att lagprövningsrätten var väsentlig, och man föreslog att skriva in den i grundlagen. Men man ville samtidigt formulera den så, att den endast skulle leda till underkännande av en lag i mycket klara fall. Man föreslog att en lag skulle kunna sättas åt sidan endast om den uppenbart stred mot en grundlagsbestämmelse. Uppenbarhetsrekvisitet blev starkt kritiserat av remissinstanserna. I propositionen togs stadgandet om lagprövningsrätt bort. Nu behandlar man frågan i propositionen så här. Departementschefen förordar i sitt yttrande att uppenbarhetsrekvisitet skall gälla lagar och av regeringen antagna förordningar. Övriga föreskrifter, menar departementschefen i sin kommentar, skulle däremot kunna sättas åt sidan utan att kollision med högre föreskrifter var uppenbar. Dessutom framför departementschefen synpunkten att en domstol skall företa lagprövning endast om en påstådd normkonflikt uttryckligen åberopats. Det här be = Nr 149 tyder med andra ord att en svensk domstol enligt motivuttalanden till Fredagen den lagen inte skulle ha skyldighet att pröva grundlagsenlighet, bara ha möj 4 juni 1976 lighet att göra det om en part väckt domstolens uppmärksamhet på för: hållandet. Frioch rättigheter i Granskar man så remissyttrandena över lagprövningsrätten, faller det — grundlag i ögonen en intressant omständighet. Den tveksamhet som uttalas mot själva lagprövningsrätten beror till mycket stor del på en ovisshet om vilket organ som skulle kunna utöva den. Man hyser farhågor för att domstolens bedömning av en rättighets grundlagsenlighet skulle bli en politisk värdering, och därför diskuterar man i första hand vilket organ som skulle kunna anförtros denna politiska värdering. Jag är också rätt övertygad om att det skulle bli politiska värderingsfrågor vid lagprövningen. Men då vill jag ställa frågan: Är det i så fall bättre att låta det förbli vid det gamla, dvs. att utan att ha tagit in bestämmelserna i grundlagstexten lämna åt de allmänna domstolarna att göra politiska värderingar vid lagprövningen? Är det verkligen bra? Är det inte i stället så att politiska värderingar vid de allmänna domstolarna skulle kunna leda till två olika utvecklingar? Antingen skulle tillsättningarna till de allmänna domstolarna politiseras eller skulle domarna vid de allmänna domstolarna inte våga ge sig in på politiska ställningstaganden och hela lagprövningsinstitutet skulle komma att falla bort. Detta är ett val mellan Schylla och Karybdis. Båda vägarna är lika olyckliga. Nu säger man i betänkandet att därför måste lagprövningen inskränkas till att skydda de demokratiska värdena endast i krisbetonade lägen. Domstolarna kommer, heter det, ”i extraordinära lägen att kunna ingripa till skydd för de grundläggande demokratiska frioch rättigheterna med all den auktoritet som tillkommer ett opartiskt, opolitiskt rättsväsen”. Enligt min uppfattning ligger det en stor fara i det synsättet. Jag ifrågasätter om det är realistiskt att räkna med att grundläggande frioch rättigheter endast skulle hotas plötsligt i ett extraordinärt läge. Ligger inte i stället den största faran i en smygande utveckling mot en långsam uppluckring av frioch rättigheterna? I så fall är det av allra största vikt att lagprövningsrätten utövas av ett organ som på ett relativt tidigt stadium kan gripa in i en sådan utveckling. Därför borde lagprövningsrätten anförtros ett organ som är självständigt och som kan förväntas handla med ett visst mått av mod och handlingskraft. För en sådan lagprövningsrätt synes en författningsdomstol vara bättre lämpad än allmänna domstolar och förvaltningsmyndigheter. Sedan kan man givetvis diskutera — och det är egentligen en andrahandsdiskussion — hur en författningsdomstol skulle vara sammansatt. Man kan diskutera om den borde vara permanent eller tillfällig, och man kan diskutera hur stort inslaget skall vara av fackdomare resp. lekmannadomare. Den diskussionen bör givetvis föras och föras noggrant. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det vore åtskilligt att vinna 129 genom att lägga lagprövningsrätten på en härför särskilt inrättad författningsdomstol. Lagprövningen skulle kunna bli effektiv. De vanliga domstolarna skulle befrias från en obehaglig uppgift, och förvaltningsmyndigheterna, som ju står i ett principiellt lydnadsförhållande till regeringen, skulle slippa en ännu obehagligare uppgift. Man skulle få garantier för en enhetlig och konsekvent bedömning av hithörande frågor. Fru talman! Jag ställer inte något yrkande i dag, men jag hoppas att då man utreder lagprövningsfrågan man samtidigt och tillsammans med den tar upp frågan om inrättande av författningsdomstol till seriös behandling.

Fru talman! Det är flera frågor som behandlas i föreliggande betänkande som jag i och för sig gärna skulle vilja säga något om, men jag skall begränsa mig till frågan om kollektivanslutningen. Det kan vara intressant att något beröra vad som har sagts i den frågan tidigare. ”Rätten till fri personlig avgörelse i det folkstyrda samhället kan äventyras på olika sätt. Riktningar kunna uppstå, vilka med våldsamma medel vilja undertrycka den fria åsiktsbildningen och kasta den lagliga ordningen över ända. Folkstyret kan omöjligen godtaga sådana riktningar. Individens obundna, politiska bestämmanderätt kan emellertid förkvävas eller i vart fall göras i hög grad illusorisk genom att han utsättes för otillbörliga påtryckningar även i andra former, främmande för den fria övertalning och diskussion, som äro demokratins livsluft. En sådan form av otillbörlig påtryckning utgör den metod för medlemsvärvning, som på socialistiskt håll — i främsta rummet av socialdemokraterna — praktiseras genom den s.k. kollektivanslutningen av fackföreningar.” I en tid när demokratin hotades i stora delar av Europa skrevs alltså denna motion. Den vill med det av mig refererade avsnittet visa på att det finns även icke våldsamma tendenser till inskränkningar av den demokrati och fria åsiktsbildning som vi har. I motionen anförs ett antal exempel på hur det har gått till redan på 1930-talet vid kollektivanslutning. Efter att ha anfört dessa exempel säger man: ”Att dessa exempel på politisk tvångsrekrytering skulle ha något gemensamt med demokratisk samhällsuppfattning lärer ingen kunna leda i bevis.

Intetdera av argumenten 4 juni 1976 är från folkstyrets synpunkt hållbart. Att ett missförhållande är historiskt grundat utgör självfallet icke något motiv för dess bevarande. Endast Frioch rättigheter i för en doktrinärt radikal åskådning kan en sådan onaturlig konservatism grundlag te sig acceptabel.” Jag ville citera detta dels därför att det är väl formulerat, dels därför att mycket gäller än i dag av det som sades. Motionen mynnar ut i ett krav på en skyndsam utredning samt framläggande av förslag till lagstiftning som förhindrar fackliga organisationers eller andra yrkesorganisationers kollektivanslutning till visst politiskt parti.

Men föreningsrättens numera i vårt land allmänt erkända grundsats kan ingalunda anses innebära, att den lämnas fri från varje laglig reglering. Ett sådant anspråk står icke i god överensstämmelse med de principer, som kommit till användning å andra närliggande områden. Minst av allt får föreningsrätten urarta till ett mot den enskilde riktat tvång. Konsekvenser av denna art äro oförenliga med ett demokratiskt samhällsskick och strida mot den medborgarfrihet, som varje demokratiskt parti ej minst i vår tid har till uppgift att värna. Såsom en sådan konsekvens måste utan all tvekan betecknas, då tillhörigheten till en facklig organisation förbindes med mer eller mindre förtäckta villkor om politiskt ståndpunktstagande och de fackliga organisationerna på denna väg underordnas ett visst politiskt parti. Att den enskilde medborgarens politiska åsiktsfrihet, som utgör en grundpelare för varje demokratisk samhällsordning, på detta sätt kringskäres, måste anses utgöra en allvarlig fara för demokratiens bestånd.” De här motionerna ledde till andra lagutskottets utlåtande nr 52 år 1934. Det hemställdes att riksdagen måtte anhålla ”att Kungl. Maj:t ville låta verkställa en allsidig och förutsättningslös utredning” angående de här frågorna. Utskottet anförde bl.a.: ”Att sålunda utan den enskildes uttalade samtycke inregistrera honom i ett politiskt parti synes emellertid icke stå i god överensstämmelse med den politiska självbestämningsrätt, som bör tillkomma varje medborgare. Den enskilde fackföreningsmedlemmens reservationsrätt torde knappast upphäva de olägenheter, som äro förbundna med den kollektiva anslutningen. En allsidig och förutsättningslös utredning i förevarande spörsmål synes därför vara av behovet påkallad.” Detta uttalades alltså av ett riksdagsutskott och bifölls av riksdagen för 42 år sedan. Fortfarande har ingenting hänt.

Den skrivelse från riksdagen som beslutet ledde till anmäldes i statsråd först den 30 december 1946, alltså 12 1/2 år senare. Då beslöts att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd. I en motion år 1950, undertecknad av åtta folkpartister, begärs också lagstiftning innebärande förbud mot kollektiv anslutning av organisationers och föreningars medlemmar till politiska partier. Detta visar att dessa frågor har varit uppe i riksdagen flera gånger. Vid olika tillfällen har från dels högerhåll, dels folkpartihåll — och även från centerhåll, 1965 — talats om lagstiftning, vilket moderaterna nu under ett flertal år har krävt, för att komma till rätta med dessa förhållanden. I en motion i andra kammaren år 1965 av 13 centerpartister med herr Hedlund som första namn är man inne på samma tankegångar. När frågan var uppe vid 1950 års riksdag uttalade bl.a. SACO i ett remissvar att fackföreningsrörelsen borde finna med sina intressen mest förenligt att själv stadga förbud mot kollektivanslutning till politiskt parti. Jag instämmer helt i den uppfattningen. Många intressanta uttalanden har gjorts i första lagutskottets utlåtande nr 21 år 1950 i den här frågan. Var och en som är intresserad kan läsa dem.

Man föreslår emellertid en utredning och anför att en sådan inte behöver leda till lagstiftning men möjligen kan läggas till grund för ”en praxis rörande den politiska integritetens hederskoder”.

Det har t.o.m. gått så långt att jag som medlem i en fackförening vid ett tillfälle blivit kollektivansluten till det socialdemokratiska partiet samtidigt som jag satt som riksdagsman för dåvarande högerpartiet, nuvarande moderata samlingspartiet. Det här är, som herr Olsson i Stockholm sade, en realitet för oss som är fackanslutna. Justitieminister Geijer sade tidigare i debatten: Vi socialdemokrater har alltid värnat om demokratin och vi kommer alltid att göra så. Då Nr 149 vill jag fråga vad herr Geijer lägger in i ordet demokrati. Är det odemokratiskt att arbetarna själva skall få bestämma sin politiska anslutning? Herr Arne Geijer var tidigare uppe i debatten. Han sade några mycket — intressanta saker. När alla de socialdemokratiska ledamöter som instämde = Frioch rättigheter i med honom läser protokollet är det säkert många som ångrar sitt in — grundlag stämmande. Han sade bl.a. att de borgerliga vill förhindra eller i varje fall försvåra fackföreningarnas arbete. Det går inte att bevisa med något! Man talar om spöken; det uttalandet var sällsamt spöklikt. Det är i stället så att när en fackförening står fri från politiska bindningar arbetar den bättre. Jag vet det av egen erfarenhet, och jag tror att det gäller alla fackföreningar. Herr Arne Geijer gjorde också gällande att fackföreningsrörelsen inte har tagit skada av kollektivanslutningen. Jo, det vill jag påstå av egen erfarenhet att det har fackföreningsrörelsen gjort. Vidare säger herr Geijer att de lokala fackföreningarna skall ha rätt att fatta egna beslut. Men varför drar då inte herr Geijer den slutsatsen att den enskilde skall ha rätt att fatta egna beslut? Varför skall man föra upp det på ett högre plan? Varför skall inte den enskilde vara suverän att bestämma vilken åsikt han skall ha utan i stället kollektivanslutas? Herr Geijer säger vidare: Ingen kollektivanslutning har skett utan att en klar reservationsrätt har förelegat. Jo, det har visst skett, åtskilliga gånger. Det finns säkerligen hundratusentals kollektivanslutna i det här landet som inte vet om att de är kollektivanslutna. Var är deras reservationsrätt? Herr Geijer säger vidare att det också är klandervärt att kollektivt ansluta människor till en ideell organisation, om det är klandervärt att ansluta personer till socialdemokraterna. Ja, det håller jag med om, men när jag tidigare i olika debatter har tagit upp det förhållandet att det är teoretiskt möjligt för vilken organisation som helst att ansluta hela sin medlemskår till något annat politiskt parti eller till någon ideell organisation har det sagts, att det är någonting helt omöjligt — det kan inte förekomma. Nej, det kanske inte kan förekomma, eftersom det finns vettigare människor som diskuterar det här än i de socialdemokratiska fackföreningarna, där en socialdemokratisk majoritet kan se blint till partiet och strunta i allt annat. Arne Geijer säger vidare att det är ett eko från en svunnen tid när man kräver ett avskaffande av kollektivanslutningen. Samtidigt talar han om den svunna tid när en arbetsgivare kunde begära att en anställd skulle byta namn. Samtidigt som herr Geijer med rätta fördömer det förhållandet i det förgångna försvarar han att fackföreningarna nu, år 1976, bestämmer vilket parti den enskilde medlemmen skall tillhöra. Det är verkligen ett eko från en svunnen tid att nu hålla fast vid ett sådant förfarande. Vi känner samhörighet, sade herr Geijer, fackligt och politiskt mellan LO och socialdemokraterna. Ja, herr Geijer känner säkerligen samhö 133 righet med socialdemokraterna, eftersom han är socialdemokrat. Men vi är hundratusentals medlemmar i LO som inte delar herr Geijers uppfattning. Personligen känner jag den största samhörigheten med moderaterna, eftersom jag är moderat. En annan person kan känna samhörighet med folkpartiet därför att han är folkpartist eller med centerpartiet därför att han är centerpartist. Herr Geijers uppfattning är tyvärr typisk för många socialdemokrater, som inte kan inse att det kan finnas några som har en annan uppfattning än de själva och som försöker tvinga arbetskamrater att dela deras åsikter, bl.a. genom kollektivanslutningen. Det är odemokratiskt. Det är tråkigt att det fortfarande finns så många socialdemokrater som inte inser det. Justitieministern sade att man med hänvisning till föreningsfriheten skall slå vakt om kollektivanslutningen. Han kryper alltså bakom föreningsfriheten. Men varför inte tillåta föreningsfrihet för den enskilde? Varför skall man tvinga den enskilda personen att kollektivanslutas genom beslut av andra? Det hade säkerligen varit annat ljud i skällan om det varit fråga om kollektivanslutning till ett nazistiskt eller ett kommunistiskt parti. Man kan inte gömma sig bakom föreningsfriheten när det gäller friheten för den enskilde att själv besluta i egna angelägenheter. Kollektivanslutningen kan bli ett medel för åsiktsregistrering. Den uppfattas så redan nu av väldigt många människor. I en av de motioner som tidigare har väckts i riksdagen tas det här problemet upp.

I det betänkande vi nu diskuterar avstyrker utskottet motioner i den här frågan med motiveringen: ”Utskottet har inte funnit anledning att frångå sin tidigare intagna ståndpunkt i kollektivanslutningsfrågan, nämligen att det måste tillkomma fackliga organisationer att fatta beslut i egna angelägenheter.” Ja, det gäller just egna angelägenheter. När skall arbetarna enligt socialdemokraterna bli myndiga att fatta beslut i egna angelägenheter? När skall det här förtrycket av oliktänkande upphöra? Hur många utlänningar är medlemmar i Sveriges socialdemokratiska parti utan att veta om det, och kanske utan att ens kunna språket? Man tillämpar inte kollektivanslutning i Frankrike, inte i Danmark, inte i Italien, inte i Belgien, inte i Holland, för att ta några exempel. Varför då i Sverige? Varför inte i Tyskland, som har fört en så bra ekonomisk politik att det finns pengar där att skicka till Sverige för vidare befordran till Finland? Vad är det för fel om den enskilde får besluta själv? Det finns många frågor att ställa i detta sammanhang. Jag har ställt den här frågan vid många debatter om kollektivanslutning: Vad är det för fel med att låta den enskilde få besluta själv? Jag har aldrig fått Nr 149 något svar på den. Aldrig! Fredagen den Statsministern är i kammaren. Jag hoppas att statsministern kan ge 4 juni 1976 svaret på den frågan. Vad är det för fel om den enskilde får besluta = själv i fråga om politisk partitillhörighet? Frioch rättigheter i Jag har fått den uppfattningen att socialdemokraterna i Sverige inte grundlag tror på partiets möjligheter att skaffa medlemmar på frivillig väg. So cialdemokraterna försvarar en sjuk sak. Det var beklämmande att se hur många socialistiska överförmyndare som här reste sig upp och in stämde med herr Arne Geijer under debatten. Arbetarna behöver inga socialistiska förmyndare. Vi skall fortsätta att kämpa mot kollektivan slutningen så länge som socialdemokraterna fortsätter att förnedra sig själva och förnedra fackföreningsrörelsen med den avskyvärda hantering som kollektivanslutning innebär. Jag instämmer i yrkandet om bifall till reservationen 6 och andra mo

Fru talman! Efter de utomordentliga anföranden som från vår sida har hållits här av Lennart och Arne Geijer och Hilding Johansson kan jag i princip fatta mig mycket kort och i stort sett bara hänvisa till vad de redan har sagt. Det råder ju stor enighet om att vi i grundlagen bör förstärka skyddet av de demokratiska frioch rättigheterna. Ett första steg togs när riksdagen år 1974 slutligt antog den nya grundlagen. Då intogs i vår författning för första gången stadganden om yttrandefrihet, mötesfrihet, rörelsefrihet osv. Vi var då vidare överens om att ytterligare förstärka skyddet, och den uppgiften har den Mehrska frioch rättighetsutredningen arbetat med. Det är resultatet av det arbetet som behandlas i dag. Även i dag är vi överens i långa stycken. Skyddet för frioch rättigheterna kommer att bli än starkare, och detta kommer att utvidgas till att omfatta långt fler rättigheter. Det föreligger också samstämmighet om att frioch rättigheterna ibland måste begränsas. Yttrandefriheten måste begränsas för t.ex. läkare för att skydda den enskildes integritet. Alla frioch rättigheter kan inte vara absoluta. Man brukar hänvisa — det hörde jag när jag studerade dessa ting i utlandet — till den gamle amerikanske domaren Oliver Wendell Holmes, som i ett berömt fall sade att yttrandefrihet inte kan innefatta att ropa att elden är lös i en fullsatt biolokal. Men de här begränsningarna, som är nödvändiga, får inte träffa de från demokratins synpunkt väsentliga rättigheterna. Själva kärnan måste lämnas orörd. Och begränsningarna innebär inte att rättigheterna upphör. Våra frioch rättigheter kommer ändå att kunna upphävas genom grundlagsändringar. Oenighet råder på vissa punkter. Socialdemokratin godtar inte att domstolarna sätter sig över vad folkets valda representanter beslutar. Den 135 prövning av lagar och förordningar som ingår som ett led i domstolarnas normala tolkning av gällande rätt har inte den karaktären. Det vore för det demokratiska styrelseskicket helt främmande att domstolarna skulle spela en roll i avgörandet av en fråga som vållar politisk strid. Här kan endast demokratins majoritetsregler vara avgörande. Här går en skiljelinje. Moderaterna och folkpartiet vill ge domstolarna en politisk roll. Det är främmande för vårt system. Vi vill inte att domare och ämbetsmän skall vara förmyndare för folkets valda representanter. Folket har rätt att besluta i eget hus. Det finns en gammal folklig tradition på det området som är mycket stark. I den principfrågan har centern och vi samma uppfattning. Det tycker jag hedrar centern. Det är ganska typiskt att de två partier som har en mer djup och omedelbar kontakt med breda folkliga grupper har den inställningen. Det är inte så att säga ett Ämbetsmannaoch Domstolssverige vi vill ha. Det var mot detta som folkrörelserna — både arbetarrörelsen och bonderörelsen — en gång reste sig. Dessutom vill folkpartiet och moderaterna ha en minoritetsspärr. Begränsningar skall endast få ske genom grundlagsbeslut eller med fem sjättedels majoritet. Där har centern sin linje med olika läsningar som vi tyckt att det var värt att pröva. Jag vill säga att det här är en ganska teknisk fråga, där vi är överens om grundvalen, att skydda rättigheterna. Jag har hela tiden sedan jag var med och förhandlade om grundvalarna i det tidiga 1960-talet arbetat utifrån den förutsättningen att vi skall försöka att lösa dessa frågor i enighet med demokratins spelregler och att anpassa tonläget därefter. Jag vill återigen ge en eloge till centern som har följt den linjen, både när det gäller tonläge och försök att nå största möjliga enighet. Det måste vara principiellt fel att genom lottning avgöra spelregler för Sveriges demokrati. Det som bekymrar är inte så mycket sakfrågorna som den agitation som förts i samhället. I går sade både herr Fälldin och herr Ahlmark att ytterkanterna inte får ha något inflytande på svensk politik. Men det har ju i själva verket i hög grad varit en ytterkantsdebatt som pågått. Grupper på den allra yttersta vänsterkanten som inte är representerade i Sveriges riksdag har bedrivit en väldig kampanj som haft undertonen att det är något ruttet med svensk demokrati. Och olika utomparlamentariska grupper, vars namn jag inte ens kommer ihåg, på ytterkanten åt andra hållet har också drivit detta med att det är något ruttet och farligt med svensk demokrati. Det har här varit ett viktigt syfte att få ned frågan till dess rätta proportioner, för att inte ge luft under vingarna för grupperna på dessa ytterkanter. Framför allt folkpartiets agitation här har emellertid haft denna ytterkantskaraktär. Den har kunnat ge folk den föreställningen att verkligen någonting förskräckligt för svensk demokrati håller på att ske, att några förfärliga inskränkningar, som sätter demokratin i fara, är på väg. Det är en del människor som jag mött som har bibringats den föreställningen genom den typ av agitation, långt bort från en strikt sakdiskussion, som Nr 149 har förts.

Det är inte fråga om att upphäva några rättigheter. Lennart Geijer visade — så jag behöver inte upprepa det — att det är fel också beträffande religionsfriheten och yttrandefriheten i tryckt skrift. Denna inledningsmening — portalmening -— till folkpartiets prestationer här innebar alltså ett falskt påstående för att hos människorna injaga något slags fruktan för att hemska ting håller på att ske.

Risken med de här moderat-folkpartistiska ändringarna är att de kan leda till att man klavbinder parlamentet genom ämbetsmannamakt eller genom en liten minoritets rätt att sätta sig över en mycket bred majoritets uppfattning. Det är ffrämmande element i det svenska folkstyret och går på tvärs med den författningspolitiska utveckling som vi har haft under 1950 och 1960-talen och som ju har vägletts av en total uppslutning kring kraven på parlamentarismens och folksuveränitetens fulla genomförande. Risken är alltså att följden av bifall till dessa förslag skulle bli en blockering av reformarbetet. Jag tycker att detta idéhistoriskt är intressant. Enligt min mening innebär det ju för folkpartiets del ett återfall i en konservativ syn på demokratin. Symboliskt markeras detta av att man här går hand i hand med moderaterna, som ju i det längsta bekämpade hela det demokratiska genombrottet. Om man ser idéhistoriskt och politiskt-historiskt, finner man att det som förenade liberalismen och socialdemokratin i demokratifrågan var uppfattningen att den politiska demokratin förutsatte parlamentarismens fulla genomslag. Karl Staaff, som ledde liberalismen på den tiden, var en mycket framstående demokratisk teoretiker eller ideolog. Han höll ju benhårt och orubbligt fast vid folksuveräniteten mot både kunglig maktutövning och anstormning från höger och från Ämbetsmannasverige på den tiden. Han hade en väldigt klar syn på de problem som vi behandlar här i dag, och jag tillåter mig att citera Karl Staaff: ”Och då själva stadgandena i regel äga en mycket allmän formulering, kommer naturligtvis mycket an på tolkningen. Om så är, följer åter, att garantin för individernas frioch rättigheter i själva verket mer ligger 137 i de lagstiftande myndigheternas sammansättning och beskaffenhet än i själva de uttalade grundsatserna. En lagstiftande församling, vars flertal är av en fast frihetsvänlig riktning, skall förvisso stifta mera frihetstryggande lagar även utan att författningen upptager några särskilda normer, än vad en frihetsfientlig församling lär göra, även där författningen aldrig så högtidligt förklarar de mänskliga rättigheterna. Det bör också märkas, att — — — sedan de första rättighetsförklaringarna sågo dagen, -—-— har mycket av det, som rättighetsförklaringarna avsågo att genom lag fastslå, övergått i åskådning och seder. Ur denna synpunkt ha de i viss mån förlorat sin betydelse.” Så sade Karl Staaff. Och detta var vid den tidpunkten ett väldigt viktigt konstaterande, för Karl Staaffs grundsyn var ju en helt annan än den konservativa som fanns nedlagd i 1809 års författning och som utgick från Montesquieus maktdelningslära. ”Han förstod inte”, skriver Staaff, ”och kunde kanske vid den tidpunkten icke förstå, att statsmakten egentligen inte kunde vara mer än en, och att denna makt måste ytterst ligga hos folket.” Därför gick Staaff emot politisk makt åt domstolar och andra s.k. skydd mot folkets demokratiska maktutövning. Han såg inte någon allmän motsättning mellan folksuveräniteten och enskilda människors rättigheter. De konstitutionella gränserna för statens maktutövning ”bestå i första rummet uti att folket har en ovillkorlig rätt att deltaga i lagstiftning och beskattning”. Och Staaff talade om parlamentarismen som konstitutionalismens fulländning. Jag har citerat detta bl.a. därför att det här ju hade ett starkt inflytande — det kan vi väl erkänna i efterhand — på socialdemokratins syn, alltså hela kampen för de liberala frioch rättigheterna och demokratin, där socialdemokratin och liberalismen gick samman. Här spelade ju de liberala ideologerna och teoretikerna en väldigt stor roll, och vi kom här i landet att tänka oss in i en klassisk engelsk parlamentarisk syn, kan man säga. Vi frångick den amerikanska demokratin som fortfarande bygger på Montesquieu och där domstolarna har sin makt, med påföljd att domstolarna i vissa avseenden är i grunden politiserade. Det är politiska utnämningar till högsta domstolen osv., därför att domstolarna har denna stora politiska makt. Vi bröt mycket med andra författningar som hade detaljerade bestämmelser — det var bara det att vi hade skalet av Montesquieus maktdelningslära kvar i 1809 års författning. Engelsmännen har ju inte ens en författning, men de har en tradition — en klassisk parlamentarisk tradition. När vi skulle skriva en ny grundlag här i landet var det naturligt att vi i denna grundlag gav uttryck för denna klassiska parlamentariska tradition. Vi kan nu inte plötsligt — som folkpartiet går in för — ge makt åt domstolarna. Vi kan inte föra in minoritetsregler som icke bara rör demokratins spelregler utan som rör demokratins faktiska innehåll, dvs. innehållet i de reformer som folket suveränt skall besluta. Vi hade ju en debatt om det här på 1960-talet, och den rörde första kammaren bl.a. Och då var den stora folkpartistiska argumentationen: Nr 149 Är ni rädda för folket? Folkets vilja skall slå igenom på en dag, på en Fredagen den natt — på ett ögonblick skall folkets vilja slå igenom! ”Skulle inte Sveriges 4 juni 1976 folk förtjäna förtroendet att utan krångliga säkerhetsklausuler få direkt —- bestämma över riksdagens sammansättning och rikets styrelse?” Detta — Frioch rättigheter i utropade Bertil Ohlin när folkpartiet samlades till landsmöte 1964. Och — grundlag det är klart att den argumentationen var ganska stark. Jag kan också erkänna att detta var ett bekymmer för oss, eftersom det var tradition att ha en första kammare, som erfarenhetsmässigt hade fungerat ganska väl. Det fanns också många andra argument. Och dessutom förlorade vi rent valtekniskt på ett avskaffande av första kammaren. Men vi tyckte att de principiella argumenten var mycket starka, och det var också de som var grundvalen för den uppgörelse om första kammaren som så småningom träffades i enighet. På den tiden hade jag också den uppfattningen, att man får tycka vad man vill om folkpartisterna men här har de en ärlig övertygelse. Här driver de utan taktiska sidoblickar en principiell linje om folkets suveränitet att bestämma i eget hus på en dag, och då skall vi också ha val på en och samma gång. All right! Men nu börjar jag tro att det kanske var taktik, inte så mycket lidelse och övertygelse och allt det andra. För hur ni än manövrerar står vi ju inför samma principiella frågeställning: Skall folket få bestämma i val på sådant sätt att vi inte får någon eftersläpning utan hela riksdagen väljs på en gång, och skall folkets representanter få bestämma reformpolitikens innehåll? Det är en annan sak med spelreglerna för hur riksdagen väljs och även med skyddet för kammarledamöterna, osv. Vi har då det författningsmässiga förfarandet med val emellan besluten. Man har fört in regler om hur det går till att verkligen upphäva rättigheter eller att företa grundläggande förändringar. Eller också har man — där det varit möjligt — detaljreglerat förfarandet, såsom i tryckfrihetsförordningen. Men skillnaden är ju den att här går man in med sin minoritetsregel och med makten åt domstolarna och berör själva hjärtpunkten i reformarbetet. Lennart Geijer visade ju på punkt efter punkt — det gäller arbetsrätten, en rad propositioner vid denna riksdag om kriminalvård, marknadsdomstol och annat — att om vi hade haft denna regel, så skulle en 20-procentig minoritet kunna stå upp och säga: Nej, detta berör frioch rättigheter; det blockerar vi!

Eller jag ser framför mig debatten om ATP. Där hade det till en början 139 inte rört sig så mycket om människors pensioner, utan det hade blivit en debatt om huruvida det skulle vara fem sjättedels majoritet för beslutet eller inte. Vi har ju här hört av herr Hernelius och herr Bohman att här handlar det egentligen om att hindra den hemska socialismen och allt annat elände, och då behövs det sådana här lagregler för att riksdagen skall kunna hindra det. Herr Ahlmark har inte sagt så, men det har moderata representanter gjort. Och det är idéhistoriskt intressant, för så har det varit och är i alla länder: konservativa människor försöker skapa garantier mot samhällsförändringar. Och jag kan inte moraliskt belasta dem för det. De försöker göra det genom att medverka i opinionsbildningen och på andra sätt, och de försöker göra det också med det inflytande som kapitalintressen och annat har. Det är självklart. Man kan gå från land till land och finna samma företeelser: Man inför i författningen regler som gör det svårt för riksdagen att fatta beslut om sociala reformer, reformer med ekonomisk räckvidd och reformer som på något sätt berör privatkapitalets intresse. Det är en naturlig konservativ utgångspunkt. Och det är vad de här reglerna skulle kunna användas till, vare sig man skulle lyckas eller inte. Det idéhistoriskt intressanta är att de liberaler som företräddes av Karl Staaff och andra trots allt kände samhörigheten med folket. De sade att folkrepresentationen icke av spärrar skulle hindras att utföra det som är dess mandat från folket. De gick emot denna konservativa åskådning, som funnits i alla länder och även i svensk tradition. Den symbolhandling som vi här bevittnar är att folkpartiet byter sida. Det här är en ganska enkel teknisk debatt, men i den agitation man för har man bytt sida och ställt sig på den konservativa sidan när det gäller demokratisynen. ”Vi moderater och folkpartister”, som herr Bohman sade. Ja, visst. Det är klart att han är glad. Jag skulle också vara glad om jag hade herr Bohmans utgångspunkter, och jag säger det utan att anklaga honom för det — han handlar som alla konservativa ledare har gjort i alla länder om de haft möjlighet därtill. Men det som sker är alltså att folkpartiet går över till en konservativ, lätt misantropisk syn på demokratin.

Vi har velat se det så, att om spelreglerna i demokratin bör man så långt möjligt bli överens. Vi har tvingats ta en debatt i denna fråga eftersom den här agitationen har blossat upp. Men jag vill upprepa det påstående jag blivit angripen för: Det är icke i sinnrika författningsregler utan det är i människornas, de breda folkgruppernas engagemang för demokratins idéer som värnet finns. Men detta engagemang är inte oberoende av demokratins handlingskraft, vår förmåga att utföra det som människorna vill ha utfört genom beslut i Sveriges riksdag. Därför kan sådana här sinnrika spärrar,

Se Fru talman! Först ett par ord till herr Ahlmark, eftersom de debatt = Frioch rättigheter i tekniska reglerna hindrade mig från att få ordet i anslutning till det förra — grundlag replikskiftet. Det vi säger i den paragraf som jag hänvisar till är icke att riksdagen skall avgöra om kraven innebär en inskränkning av frioch rättigheterna eller inte. Det står klart: ”Lag av sådant innehåll som avses i 1 § stiftas genom två beslut”, dvs. så fort lagförslaget berör ett sådant område krävs det två beslut. En annan invändning var att den princip som den gemensamma partimotionen byggde på var kvalificerad majoritet. Det är alldeles rätt, men det centrala beskedet i den motionen var att vi skulle sträva efter att ge frioch rättigheterna bästa möjliga skydd i grundlagen. Det målet sviker vi inte. Den metod — för det är den hela diskussionen gäller — som vi anvisar innebär ett kvalificerat förfarande som garanterar ett brett folkligt inflytande. Sedan, fru talman, har jag naturligtvis inga skäl att med anledning av vad statsministern sade här upprepa vad jag har sagt i ett tidigare anförande. Men jag vill utnyttja detta tillfälle att slå fast vissa saker som den här debatten har visat och som jag tror att det är väldigt viktigt att den stora breda allmänheten blir påmind om. Det första som jag tycker är viktigt att påpeka är, att de förändringar som utskottet och partierna är ense om i det förslag som vi har att rösta om i kväll innebär klara framsteg när det gäller skyddet av våra medborgerliga frioch rättigheter. Det är fullt klart, och det erkännandet skall såväl utredningen som regeringen ha, eftersom regeringen har byggt förslaget på utredningens grund. Vi får med skydd mot kroppsstraff, skydd mot åsiktsregistrering, skydd mot rättighetsbegränsningar på grund av åskådning, skydd mot föreskrifter som innebär diskriminering på grund av ras eller kön. Och det är ett absolut skydd. Det kan inte tas bort med mindre än att man ändrar grundlagen. Det är alltså klara och viktiga framsteg.

Jag har sagt det tidigare och säger det gärna igen: Jag tycker det är en brist i regeringens förslag att det inte nu är möjligt att besluta om en bättre 141 ordning än att förändringar skall kunna ske genom ett vanligt lagstiftningsförfarande. När det gäller folkpartioch moderatförslaget vill jag också upprepa vad jag har sagt tidigare: Det är en brist om man lägger ett politiskt avgörande hos lagrådet. Det är också som jag ser det en brist att beslut som stöds av en mycket stor majoritet i riksdagen skall kunna skjutas upp i tre år inom ett område där vi alla är överens om att man kan bli tvingad att ändra regler. Vårt förslag med två beslut innebär ett kvalificerat förfarande, det kan ingen bestrida.

Man har sagt att det kan bli en försening i lagstiftningsarbetet, om man väljer vårt förslag. Som svar på det vill jag säga ett par saker. Det är inte alls säkert att det behöver innebära en försening, för det är också i hög grad en fråga om planering av lagstiftningsarbetet. Men från min synpunkt är detta inte det viktigaste.

Rimligtvis borde resultatet av den lagstiftning som därefter sker vila på så mycket säkrare grund att man kan vara beredd att ta denna försening. Om det skulle leda till försening, vilket inte är nödvändigt, är jag beredd att för min del ge detta besked. Det sägs att det skulle vara en brist i vårt förslag att samma riksdagsmän har att fatta beslut två gånger.

Det är långt ifrån säkert att det finns utrymme i tiden för detta.

Låt oss ta det exemplet att det efter en behandling här i riksdagen till äventyrs framkommit ett förslag som tänder en folkopinion. Det skulle leda till diskussion i program som Kvällsöppet i TV, till att organisationer av olika slag kallar till sammanträden och konferenser och till att våra egna partiorganisationer ute i distrikten reste kravet på oss att redovisa Nr 149 våra motiv för att ta lagen.

Det vore ganska fasansfullt, om vi som ägnar oss åt politiskt arbete skulle medverka till att måla den bilden av oss själva. Jag kan ta ett exempel från min egen erfarenhet. Under 1960-talet, med de kunskaper jag då hade, såg jag också kärnkraftsutbyggnaden som en väg att gå, men med ny information och nya kunskaper har jag kommit till en annan uppfattning och tagit en annan ställning. Jag försäkrar er att ingen människa har anklagat mig för att ha gjort fel när jag har ändrat uppfattning sedan jag fått ett nytt kunskapsunderlag. Fru talman! Det är naturligtvis, som statsministern sade, en fin tradition vi har, när vi har kunnat fatta grundlagsbeslut med stora majoriteter, och vi bör sträva efter att upprätthålla den traditionen. Men nu går uppfattningarna isär om metoderna att skydda de medborgerliga frioch rättigheterna. Jag vill understryka att det är metoderna vi tvistar om, för det råder ingen oenighet i fråga om avsikten, nämligen att dessa rättigheter skall få ett så gott skydd som möjligt. Statsministern beklagade att det har blivit på det sättet, men det går ju inte att komma ifrån att inte heller regeringspartiet är berett att nu ta ytterligare steg för att uppnå enighet om metoderna. Om vi inte nu skulle kunna komma fram till ett beslut som omfattas av en stor majoritet, kan ingen hävda att ansvaret skulle ligga ensidigt på något håll. Vi måste var och en ta sin del av ansvaret. Det gäller socialdemokraterna, det gäller oss inom centern, och det borde rimligtvis också gälla folkpartister och moderater. Vi får respektera att det finns olika uppfattningar om metoderna. Vad som dikterar våra ställningstaganden är ju att vi alla vill ge det bästa skyddet åt människornas frioch rättigheter — i varje fall har det varit utgångspunkt för oss i centerpartiet när vi har lagt fram vårt förslag.

Herr talman! Det kändes besynnerligt, eller skall vi hellre säga trist, att före middagsuppehållet lyssna till statsminister Palme när han, för att citera honom själv, ”med lugnt och stillsamt tonfall” bedömde de andra partierna. I förrgår öste herr Palme formligen beröm över folkpartiet och gick upp i falsett när han gjorde ner oss andra två på den här sidan. I dag visste han inte hur bra centerpartiet var. De andra två partierna var urusla, reaktionära och ärkekonservativa för att de vill skapa garantier för de individuella friheterna. Alla som har samma uppfattning som statsministern är vid varje tillfälle hedervärda, alla andra mindervärdiga. Varje försök att nyansera saknas. Nu är inte herr Palme här, men jag hoppas att han lyssnar i något hörn i det här glashuset. Om jag fick råda herr Palme — och det är ju djärvt att våga sig på att ge råd åt en mäktig statsminister — skulle jag säga så här: Respektera också andras åsikter och uppfattningar! Försök att någon gång vara anspråkslös och ödmjuk då ni bedömer andra och diskutera i sak och inte alltid i affekt. Det finns anledning att säga det här just i dag, därför att en fri och öppen debatt och respekt för åsikter också hör till det demokratiska system som vi just nu diskuterar. ”Moderaterna har i det längsta bekämpat det demokratiska genombrottet”, sade Olof Palme nu som så många gånger förut. Då statsministern inte kan komma åt dagens moderater, angriper han konsekvent gårdagens högermän. Och han går gärna tillbaka till dem som satt i början av det här seklet. Den här gången gick han för säkerhets skull tillbaka ända till 1809. Det finns anledning att påminna om att det trots allt var en högerregering som under Lindman 1907 genomförde allmän och lika rösträtt för män till andra kammaren, en rösträtt som byggde på det proportionella valsystemet. Både liberaler och socialdemokrater ville som bekant då ha majoritetsval. Men det här glömmer statsministern alltid bort när han talar om demokratins genombrott. Att statsministern borde känna till det, utgår jag ifrån. Jag skall dock gärna erkänna att det säkerligen fanns högermän på den tiden som var rädda för den moderna demokratin och fruktade för konsekvenserna av en demokratisering. De gjorde det bl.a. därför att det bland socialdemokraterna fanns starka revolutionära krafter som ville göra om vårt samhälle helt och hållet. I det konservativa parti vars majoritet den gången bestod av bönder — strängt taget skulle man lika gärna kunna angripa centerpartiet som moderata samlingspartiet för det förflutna med hänsyn till detta — var meningarna starkt delade i detta hänseende. Det var många konservativa som aktivt deltog i kampen för en fördjupad demokrati, för ett bättre folkstyre. Det var många som ställde sig bakom Verner von Heidenstams appell: Det är skam, det är fläck på Sveriges baner, att medborgarrätt heter pengar. — Sådant här hör också till bilden av det förflutna, om man nu skall åberopa den i sådana här sammanhang. Skall man ta statsministern på orden — och det bör man ju göra — var statsministerns argumentering i mycket stor utsträckning en plädering inte bara mot lagråd, mot kvalificerade majoriteter för frihetsinskränkningar, mot lagprövning utan faktiskt också mot hela begreppet grundlag som sådant. Vad är grundlag om inte just en inskränkning av den tillfälliga majoritetens rätt att fatta vilka beslut som helst? En grundlag är en ram utanför vilken folksuveräniteten inte får gå, dvs. ett uttryck för de villkor som måste gälla för det politiska spelet. Men av anförandet att döma — och jag går nu efter det — accepterar statsministern tydligen inga begränsningar. Han accepterar tydligen inte heller domstolarnas rätt att sätta grundlag före lag i de fall då dessa uppenbart strider mot varandra. Har herr Palme den uppfattningen, vilken han pläderar för — och den strider klart både mot vad regeringen själv har föreslagit i propositionen och mot vad utskottet sagt på den här punkten — urvattnas själva grundlagsinstitutet som sådant. Då har grundlagen upphört att vara grundlag. Vi är — eller, rättare sagt, vi var — överens om lagprövningen i sak. Det som skiljer oss är att vi moderater vill ha lagprövningen uttryckligen inskriven i grundlagen. Men på den punkten har regeringen tvingats ge vika för de teoretiker inom LO som inte verkar vara villiga att acceptera grundlag över huvud taget. Skall man fortfarande döma av Olof Palmes uttalande för en stund sedan, har han nu anslutit sig till den här synen på grundlagen. Då statsministern gick tillbaka till Montesquieu 1809 bekände han sig plötsligt till något slags rousseauansk demokratisyn — till en helt oinskränkt folkmakt, ett obegränsat majoritetsstyre. Folket har i val sagt sitt. De valda har då, sade statsministern, obegränsad rätt att bestämma — detta var innebörden. Men det kan ju hända en del saker sedan folket i val har sagt sitt. Nya stora problem kan dyka upp som djupt ingriper i den enskildes rättsområde, problem som folket faktiskt inte har tagit ställning till och varken direkt eller indirekt bemyndigat regering och riksdag att lösa. Vad är det då för fel att ge folket möjlighet att ta ställning innan de nya ingreppen vidtas? Nr 150 Detta är tvärtom att respektera folkmakten och att samtidigt — det Fredagen den är det väsentliga — garantera att lagfästa rättigheter inte sätts ur kraft 4 juni 1976 genom ett vanligt beslut. Kan man inte gå så långt — det går inte alltid IC av tidsskäl — utgör den kvalificerade majoriteten som vi talar för i varje = Frioch rättigheter i fall en viss icke oväsentlig garanti mot missbruk. grundlag Och -— det vill jag slå fast — propositionen ger inte opinionsrättigheterna ett grundlagsskydd, utan bara ett skenbart skydd. Det är mera fråga om en allmän åsiktsförklaring, en deklaration. Inga fasta och starka garantier, och det har föranlett oss och folkpartiet att kräva minoritetsskydd. Statsministern talade länge om att minoritetsskyddet sätter parlamentarismen ur spel. Men det kan inte vara riktigt. Det kan inte statsministern mena. Det kan inte bli tal om att en regering som har riksdagens förtroende skulle gå därför att den inte har nått upp till fem sjättedels majoritet i en grundlagsfråga. Får jag sedan, herr talman, sluta med att ställa några frågor till statsministern. I varje fall skulle jag vara tacksam om herr Palme på den första frågan kunde ge ett kort och rakt svar. Det går att svara rakt och kort på den frågan. Jag vill ha ett rent principiellt svar. Tycker statsminister Palme att kollektivanslutning av enskilda människor till ett politiskt parti står i överensstämmelse med demokratins grundsatser om fri politisk åsiktsbildning, valhemlighet och envars rätt att själv bestämma vilket politiskt parti han vill tillhöra eller stödja? Tycker statsministern det? Kan herr statsministern ge ett rent principiellt svar på den frågan? Jag vill ha ett ja eller nej, det räcker en bit i varje fall. Jag läste häromdagen om en löntagare i Södertälje som plötsligt upptäckte att han blivit kollektivansluten till det socialdemokratiska partiet. Han gick till fackföreningen för att få en reservationsblankett och fackföreningen sade då att den inte hade några sådana. Hur skall jag då bära mig åt? sade han. Svar: Du får fara in till förbundet i Stockholm och begära en blankett. Han kostade på sig en resa in till Stockholm — det är inte så höga kostnader med 70-kortet. Han sökte upp förbundsexpeditionen för att få tag i den här blanketten, men expeditionen var stängd. Sedan kom han tillbaka dagen efter och så småningom lyckades man leta upp en blankett åt honom att fylla i för att därmed tala om att han inte ville vara med i det socialdemokratiska partiet. Detta föranleder följande frågor: Vet statsminister Palme om sådana här reservanter brukar registreras i fackförbundet? Hur sker registreringen i så fall? Finns det ett centralt register för dessa reservationer? Är i så fall detta register upplagt på data? Om det inte är fallet, är statsministern då beredd att garantera att så inte blir fallet? Åsiktsregistrering vill vi ju inte ha i vårt land.